Herr talman, ärade ledamöter! Det är en viktig händelse i vårt offentliga liv då riksdagen samlas till ett nytt arbetsår. Ju svårare tiden ter sig, desto värdefullare framstår vårt folks mångsekelgamla tradition att i riksdagen bygga för framtiden genom konstruktiva överläggningar. Ni står inför talrika och krävande frågor, vilkas lösning kommer att bli av väsentlig betydelse för Sveriges folk. Utanför vårt land är orosmolnen många. Rikets förhållande till omvärlden är dock gott, och Sverige kan nu liksom många gånger tidigare, genom aktiva insatser i fredens och den internationella förståelsens tjänst, efter måttet av sina resurser medverka till en positiv utveckling. Vi kommer alla att med intresse följa edert arbete. Jag vill nu önska eder, valda ombud för Sveriges folk, lycka till och framgång i edert ansvarsfulla värv. Med dessa ord förklarar jag 1981/82 års riksmöte öppnat. I en konfliktfylld värld måste alla bidra till att främja avspänning, nedrustning och fred. Vi måste värna om de mänskliga frioch rättigheterna. Supermakternas kärnvapenupprustning fortsätter. Kärnvapnen riskerar också att spridas till nya länder och områden. Därtill kommer upprustningen med konventionella vapen. Mot detta står en växande folklig opinion för fred, som det gäller att ta till vara. Den svenska regeringen är beredd att spela en fortsatt aktiv roll i arbetet för fred och nedrustning i världen. Ett uttryck för fredssträvandena är tanken på en kärnvapenfri zon i Norden. Den fortsatta diskussionen om en sådan zon måste föras med respekt för att de nordiska länderna valt olika säkerhetspolitiska lösningar. Syftet måste vara att befästa och ytterligare stärka säkerheten i Norden. Nedrustning förutsätter fortgående samtal mellan supermakterna. Regeringen ser med tillfredsställelse att förhandlingar om de s.k. eurostrategiska kärnvapnen i Europa kommer att inledas om några månader. I avvaktan på reella framsteg i nedrustningsarbetet kräver den svenska alliansfria utrikespolitiken, som syftar till neutralitet i krig, ett för våra förhållanden starkt totalförsvar. Det är också ett svenskt intresse att den säkerhetspolitiska stabiliteten i vår del av världen bevaras. Nästa större försvarsbeslut skall fattas våren 1982. Det förbereds nu av 1978 års försvarskommitté. Försvarskommittén behandlar totalförsvarsgrenarnas uppgifter och resursbehov under den kommande femårsperioden. På det militära området förbereds bl.a. omfattande ändringar i fredsorganisationen. Kommittén behandlar också frågan om anskaffning av 1990-talets stridsflygplan. Situationen i Polen inger oro. Vi följer med sympati det polska folkets strävanden för ökad demokrati. Det polska folket måste utan yttre inblandning självt få avgöra sin politiska framtid. Det finns, särskilt hos supermakterna, en tendens att betrakta alla konflikter som ett utflöde av motsättningar mellan de båda maktblocken. Men konflikterna it.ex. södra Afrika, Centralamerika och Mellersta Östern har i första hand nationella, religiösa, etniska, sociala och ekonomiska orsaker. Regeringen ser med särskilt allvar på Sydafrikas väpnade attacker mot Angola. Sydafrika måste förmås att upphäva sin olagliga ockupation av Namibia och att bryta upp sitt avskyvärda rasåtskillnadssystem. Sverige fortsätter sitt stöd för frihetskampen och strävandena till majoritetsstyre i hela södra Afrika. Den ekonomiska krisen i världen har inneburit att utvecklingsländerna, särskilt de allra fattigaste, har fått sin situation ytterligare förvärrad. Sverige kommer att fortsätta att lämna ett omfattande utvecklingsbistånd, i första hand inriktat på de fattigaste länderna. Det gäller också att stärka dessa länders ställning i den internationella handeln, förbättra deras livsmedelsoch energiförsörjning samt att möjliggöra en snabbare utveckling av det egna näringslivet. Det kommande toppmötet i Mexiko, där Sverige deltar, utgör ett led i dessa ansträngningar. Regeringen har för kort tid sedan lagt fram ett omfattande program för att få fart på den svenska ekonomin. Bättre balans mellan import och export, stabilare valutaförhållanden och utsikter till lägre inflationstakt gör det nu möjligt att satsa offensivare på investeringar för framtiden och därmed skapa ökad sysselsättning. Samtidigt är det nödvändigt att visa fortsatt stor återhållsamhet i fråga om både privat och offentlig konsumtion. Kampen mot inflationen måste fortsätta med oförminskad styrka. Regeringens septemberprogram är bl.a. inriktat på att förbättra industrins kostnadsläge. Den internationella valutakursutvecklingen har förvärrat situationen för många av de konkurrensutsatta företagen. Det behövs dessutom långsiktigt en förstärkning av den utlandskonkurrerande industrin för att Sverige skall återvinna ekonomisk styrka. Devalveringen och prisstoppet måste åtföljas av åtgärder, som tryggar en lugnare prisutveckling och förbättrar näringslivets produktionsförmåga. För att tillförsäkra industrin tillräckliga resurser i fråga om kapital och arbetskraft måste takten i de offentliga utgiftsökningarna ytterligare sänkas. Det innebär att fortsatta förbättringar genomförs i långsammare takt. Som förutskickats lägger regeringen nu vid riksmötets början fram förslag om bl.a. sänkt mervärdeskatt. Denna åtgärd är ett viktigt inslag i kampen mot inflationen men också nödvändig för att hålla den privata konsumtionen på en acceptabel nivå. Effekterna på statsbudgeten motverkas genom att tidigare planerade besparingar i viss utsträckning tidigareläggs. Samtidigt läggs en rad förslag fram som syftar till ett bättre utnyttjande av produktionsförmågan inom industri och övrigt näringsliv. De omfattar bl.a. en förlängning och omläggning av det extra investeringsavdraget, åtgärder för att öka virkesutbudet och insatser för teknisk utveckling och forskning. Regeringen kommer senare att lägga fram förslag om vidgad rätt till provanställningar inom ramen för en ny lag om anställningsskydd. Dessa och andra inslag i regeringens ekonomiska politik utgår från att en socialt anpassad marknadsekonomi bättre än planhushållning främjar välfärd och ekonomisk tillväxt. Sysselsättningen i Sverige är i internationellt perspektiv mycket hög. Aldrig tidigare har så många varit i arbete. Trots detta inger arbetslöshetssituationen inför vintern oro. Den arbetsmarknadspolitiska beredskapen förstärks därför ytterligare. Vårens åtgärder kompletteras med bl.a. ökade anslag till beredskapsarbeten och ökat offentligt byggande i avvaktan på att de ekonomisk-politiska åtgärderna skall få full effekt. Det är angeläget att de av regeringen aviserade åtgärderna genomförs så fort som möjligt. Förseningar riskerar att leda till onödig arbetslöshet under vintern och till att kampen mot inflationen försvåras. En förstärkning av den svenska ekonomin och en rättvis fördelning av produktionsresultatet ställer också krav på skattereformer. Ett nytt skattesystem måste stimulera till arbete och sparande samt motverka spekulation i avdrag. Riksdagen kommer under våren att föreläggas förslag till en samlad skattereform, grundad på uppgörelsen mellan centerpartiet, folkpartiet och socialdemokraterna. Reformen innebär kraftigt sänkta marginalskatter i kombination med en minskad skatteeffekt från s.k. underskottsavdrag i höga inkomstlägen. Även på andra områden måste arbetet med att skapa större skatterättvisa föras vidare. Det gäller också åtgärder mot skattefusk och skatteflykt. Riksdagen kommer under arbetsåret att bl.a. föreläggas förslag rörande s.k. grå arbetskraft samt förbättrad kontroll av inkomstoch utgiftsräntor. Kampen mot den ekonomiska och organiserade brottsligheten förs vidare. Den särskilda organisationen för detta ändamål inom polisen byggs ytterligare ut. Insatser för utbildning och forskning är en viktig investering för framtiden. Den nya läroplanen för grundskolan innebär bättre möjligheter att förbereda eleverna för de krav som väntar ute i arbetslivet. Fler ungdomar behöver söka sig till industrisektorn. En omfördelning av resurserna inom gymnasieskolan kommer att eftersträvas till förmån för de yrkesinriktade utbildningarna. Antalet ungdomar i 20-årsåldern ökar just nu kraftigt. Det behövs därför en successiv ökning av antalet platser inom den högre utbildningen. De senaste årens decentraliseringspolitik på skolans område kommer att fortsätta. Förslag läggs fram om effektivare skolplanering, som bättre tillgodoser skilda förutsättningar i tätorter och glesbygd, stärker det lokala inflytandet och ökar möjligheterna att upprätthålla mindre skolenheter. En övergripande forskningspolitisk proposition läggs fram till våren i syfte att förbättra forskningens villkor. Kontakterna mellan forskningen och samhället kommer att stärkas. På kulturoch medieområdet strävar regeringen bl.a. efter att främja bredden i opinionsbildningen och att ge människor möjligheter till berikande kulturupplevelser oberoende av var de bor. Förslag till riksdagen förbereds bl.a. beträffande närradion. 1970-talets industripolitik var i hög grad inriktad på att klara omstruktureringen av tunga svenska industrisektorer. Sammanlagt närmare 100 000 anställda berördes direkt av de statliga insatserna. I takt med att industrins konkurrenskraft stärks skapas ökat utrymme för insatser i syfte att påskynda den industriella förnyelsen. De mindre och medelstora företagen spelar härvid en central roll. En särskild småföretagsproposition läggs fram till våren. Den kommer framför allt att inriktas på åtgärder som stimulerar nyföretagande, utveckling av ny teknik och marknadsföring av nya produkter. Regeringen avser vidare att för riksmötet redovisa en samlad syn på kooperationens ställning i näringslivet. En delegation har nyligen inrättats för att främja tillkomsten av arbetskooperativa och löntagarägda företag. Marknadsekonomin förutsätter en effektiv konkurrens. För att motverka skadliga konkurrensbegränsningar kommer regeringen att föreslå en ny konkurrensbegränsningslag. Förslag läggs under detta riksmöte också fram om en ny regionalpolitik. Åtgärder presenteras som främjar sysselsättning och utveckling i Norrbottens län. Den nya energipolitiken innebär bl.a. stora satsningar för att införa nya och förnybara energikällor. Det närmaste året förestår bl.a. en reformering och effektivisering av myndighetsorganisationen på energiområdet. För att säkerställa riksdagens beslut om avveckling av kärnkraften tillkallas inom kort en parlamentarisk kommitté med uppgift att föreslå en plan för kärnkraftens avveckling samt åtgärder för att minska vårt stora oljeberoende. På trafikområdet måste bl.a. SJ:s möjligheter att konkurrera aktivt om resenärer och gods värnas. Riktlinjer läggs fram för det framtida trafiksäkerhetsarbetet och för luftfartspolitiken. Den snabba utvecklingen på dataområdet och dess konsekvenser för samhällsstruktur, sysselsättning och integritet samt datateknikens sårbarhet ställer krav på en samlad datapolitik. Förslag på detta område läggs fram under våren. Inom bostadspolitiken fortsätter arbetet på att åstadkomma rättvisa i boendet. I en situation när de totala bostadssubventionerna inte kan fortsätta att öka måste särskild vikt läggas vid att uppnå rättvisa i fråga om kostnaderna mellan olika upplåtelseformer. De sociala målen för bostadspolitiken ligger fast. Förslag läggs fram i syfte att underlätta övergång från hyresrätt till bostadsrätt. Ett förslag till ny planoch bygglag kommer att remitteras till lagrådet för granskning till våren. Arbetet fortsätter med att åstadkomma geografisk och administrativ decentralisering inom den offentliga förvaltningen. Detta innefattar bl.a. decentralisering av beslutsbefogenheter och åtgärder för att bekämpa krångel och onödig byråkrati. Kommunerna får successivt bättre möjligheter att anpassa verksamheten till de lokala förhållandena. Statliga regler minskar i omfattning. Nya framställningar om ändrad kommunindelning kommer att prövas i positiv anda. Ett allmänt kyrkomöte är inkallat till våren 1982. Riksdagen föreläggs under året ett flertal förslag i kyrkliga frågor, bl.a. rörande kyrkomötet och de kvinnliga prästernas ställning. På det socialpolitiska området slår regeringen vakt om grundtryggheten också i ekonomiskt kärva tider. Förslag till fortsatt utbyggnad av pensionstillskotten till pensionärer med låg eller ingen ATP kommer att läggas fram. Ett högriskskydd planeras inom sjukförsäkringen för grupper som av medicinska skäl har hög korttidsfrånvaro. Detta sker samtidigt som regeringen lägger fram förslag till besparingar och införande av viss självrisk i sjukförsäkringssystemet. Arbetet med att förbättra villkoren för de handikappade fortsätter. Riksdagen tar inom kort ställning till regeringens förslag till ny lag för vård av vuxna drogmissbrukare. Ytterligare åtgärder sätts in mot narkotikabrottsligheten. Ett samlat program på alkoholoch narkotikaområdet avses föreläggas riksmötet under våren. Förslag kommer också att läggas fram om en samordning av socialförsäkringssystemets olika delar för att uppnå ökad rättvisa, förenkling och överskådlighet. Arbetet för jämställdhet drivs vidare. Att kvinnor och män skall ha lika möjligheter och samma ansvar är en självklar utgångspunkt för regeringens politik på olika områden. En allt större del av Sveriges befolkning är invandrare. Inte minst måste situationen för invandrarungdomar och andra generationens invandrare uppmärksammas. Regeringen kommer under året att lägga fram förslag till ändringar i utlänningslagen, effektivare svenskundervisning för invandrare och en ny ansvarsfördelning när det gäller omhändertagandet av flyktingar. Försurningen av mark och vatten utgör ett av de allvarligaste hoten mot vår miljö. Regeringen har inbjudit till en internationell konferens om försurning 1982. Ett långtidsprogram med åtgärder mot försurningen kommer också att presenteras. Det kommer bl.a. att behandla miljökraven vid koleldning. Användningen av bekämpningsmedel mot lövsly i skogsmark föreslås i princip bli förbjuden. Vår tid präglas av snabba förändringar. De griper djupt in i människans tillvaro. Hela världssamfundet har genom oljechockerna och andra förändringar utsatts för starka störningar, som ger utslag i arbetslöshet, inflation och svag ekonomisk tillväxt. Detta kan skapa oro, sociala spänningar och misstro mot demokratiska institutioner. Vi bär alla ansvar för att en sådan utveckling förhindras och att människorna återvinner en stark tro på framtiden. Sverige är bättre rustat än de flesta andra nationer att ta på sig de uppoffringar i nuet som erfordras för att bygga ett gott framtidssamhälle. Villkoret är att vi beslutsamt griper oss an med problemen, de ekonomiska såväl som de som rör miljö och livskvalitet. Bördorna måste bäras solidariskt och framtidsfrågorna lösas i samverkan. På dessa grundvalar bygger regeringen en politik i hela folkets intresse.

Herr talman! Vi socialdemokrater yrkar avslag på förslaget om en förkortad motionstid. Riksdagen måste ha bestämda spelregler för sitt arbete. Det har därför varit regel att förändringar av tillfällig art av dessa spelregler endast kan ske om man är överens om detta. Enligt vad jag blivit underrättad om har det aldrig tidigare hänt att en regering brutit denna s.k. consensusregel. Mot denna bakgrund har det varit regel att frågan om ändring av motionstiden i god tid tagits upp med ledarna för oppositionspartierna. I detta fall har detta icke skett, utan frågan togs först upp i finansutskottet för behandling. Vi gav ett alldeles entydigt besked om att vi i detta fall var emot en ändring av motionstiden. Det är därför förvånande att regeringen likväl lagt fram denna proposition. Propositionen skall enligt regeringen behandlas som en enhet. Det betyder att oppositionspartierna i sin motion skall ta ställning till samtliga de förslag och yrkanden som finns i propositionen. Dessa uppgår till över 30 och berör minst 9 utskott . Det är förvisso inte enbart detaljer eller tekniska frågor som förslagen gäller. Förutom förslaget om sänkt moms gäller det nya ingrepp i indexregleringen av folkpensioner och studiestöd, ett helt nytt system för statens investeringsbidrag, viktiga förändringar av regionalpolitiken, slopande av bosättningslånen, nya beskattningsregler för folkpensionärerna samt höjning av inkomstskatten och nya skatteskalor för 1982. Dessutom krävs ställningstagande till arbetsmarknadspolitiken för den kommande vintern. Regeringen begär att motionstiden skall avkortas till nio dagar och således utgå den 15 oktober. Men eftersom riksdagens allmänna politiska debatt äger rum den 14 och 15 oktober, återstår för arbetet med vår motion i praktiken endast sju dagar, varav fem är arbetsdagar. Detta ställer en riksdagsgrupp som arbetar med så decentraliserade arbetsformer som den socialdemokratiska i en helt orimlig situation. Regeringen har haft hela sommaren på sig att utarbeta förslag. Det är orimligt att begära att dess senfärdighet skall leda till att möjligheterna att i demokratisk ordning pröva förslagen allvarligt försämras. Därtill kommer följande: Regeringens motiv för att snabbehandla propositionen är att man vill sänka momsen den 1 november. Detta sägs av regeringen vara nödvändigt för att förhindra en så kraftig uppgång av prisindex att indexklausulen i löneavtalen utlöses. Man har då utgått från att det är prisutvecklingen i november som avgör om lönenivån skall justeras uppåt enligt prisklausulen. Det är bara att konstatera att regeringen här uppenbarligen inte studerat löneavtalet. Det är således inte prisindex för november som kan framkalla en uppjustering av lönerna, utan det är prisindex för december som avgör den saken. Skulle prisindex före december gå över avtalets pristak, utbetalas endast ett engångsbelopp, som inte påverkar lönenivån. Vi motsätter oss i och för sig detta regeringens försök att kortsiktigt manipulera med prisindex. Men om regeringen haft klart för sig hur löneavtalen är konstruerade, hade det för dess egna syften varit fullt tillräckligt att sänka momsen den 1 december. De senaste veckornas intensiva debatt om motionstidens längd förefaller sålunda främst ha orsakats av regeringens oförmåga att läsa innantill. Herr talman! Jag yrkar därmed avslag på förslaget om förkortad motionstid.

Herr talman! De förslag som presenteras i regeringens proposition 1981/82:3 är i huvudsak kända sedan den 14 september. Åtgärderna utgör ett nödvändigt komplement till devalveringen och prisstoppet och tar sikte på att stärka sysselsättningen, att hindra nya prisstegringar och att stimulera industriinvesteringar. Växande arbetslöshet, risk för fortsatta prisstegringar och fortsatt svag investeringsutveckling gör det angeläget att genomföra sådana åtgärder snabbt. Bl.a. en förbättrad valutasituation gör det samtidigt möjligt att gå mer offensivt fram än tidigare. Regeringen har därför föreslagit att motionstiden skall förkortas till nio dagar. Motionstiden skulle då hinna utgå före riksdagens sammanträdesfria vecka och beslut hinna fattas i riksdagen före månadsskiftet. Vi har framfört det här förslaget mot bakgrund av att åtgärder av dessa slag av alla bedöms nödvändiga. Inte minst den politiska oppositionen har ställt sådana krav. Förslagen har — jag upprepar det — dessutom varit kända i över tre veckor. Det har alltså funnits god tid att utforma alternativ, om man inte skulle vara nöjd med regeringens förslag. Till detta kommer att ett annat datum för momssänkningen än den 1 november skulle vålla handeln mycket stora olägenheter. Överraskande nog har oppositionspartierna inte velat acceptera den tidtabell för riksdagsbehandlingen som jag här har angett. Förutsättningen för en förkortning av motionstiden är givetvis att det finns en bred enighet härom i riksdagen. De deklarationer som nu har gjorts innebär att en sådan bred enighet inte har kunnat uppnås. Med anledning av vad som är sagt här vill jag framhålla att det har ägt rum underhandskontakter på utskottsplanet och också på gruppledarplanet. Det är måhända riktigt att ett sådant här förslag inte tidigare väckts utan att gå igenom, men jag vill i så fall för min del säga att jag inte känner till något exempel på att oppositionen har vägrat att ställa sig bakom en förkortning av motionstiden när man av sakskäl har bedömt en sådan förkortning vara nödvändig. Oppositionens ställningstagande är anmärkningsvärt inte minst mot bakgrunden av att det under hela sommaren från olika talarstolar har krävts åtgärder från regeringens sida. Det är anmärkningsvärt mot bakgrunden av att det har gjorts gällande att det på olika håll skulle föreligga färdiga åtgärdsprogram för att lösa de ekonomiska problem som finns i vårt land. Det är anmärkningsvärt därför att alla tycks ha varit ense om att det är dags att handla. Eftersom en bred enighet om förkortning av motionstiden inte föreligger ber jag, herr talman, att få återkalla propositionens förslag om förkortad motionstid. Men jag vill tillägga att insatserna mot arbetslösheten och prisstegringarna därmed tyvärr riskerar att försenas. Konjunkturen är fortfarande svag. Det krävs också beslutsamma åtgärder för att vi skall få fart på industriinvesteringarna. Det är enligt min uppfattning viktigt att riksdagen i en sådan situation beslutsamt tar sig an problemen och inte förhalar nödvändiga beslut. Jag vill avslutningsvis framhålla att de partier som har åstadkommit förseningen tar på sig ett stort ansvar.

Herr talman! Eftersom nu regeringen har tagit sitt förnuft till fånga och dragit tillbaka sitt yrkande, begär jag ordet mest med anledning av att statsministern till en del argumenterade i sak. För det första förklarade han att han var överraskad. Men hur kunde han vara överraskad, när vi skriftligen och muntligen på alla tänkbara nivåer har klargjort vår inställning för honom, sedan han äntligen hade värdigats ta kontakt med oppositionen? För det andra sade han att förslagen förelegat i tre veckor. Jag vill dock säga att det är omöjligt att på grundval av de utomordentligt knapphändiga stenciler som det är fråga om ha någon bestämd uppfattning om förslagens innebörd. För det tredje framställs momssänkningen nu som i hög grad nödvändig. Det betyder i själva verket att de allra flesta numera är helt överens om att den borgerliga regeringen i fjol begick ett allvarligt misstag när den höjde momsen. Den åtgärden fick just de negativa effekter för sysselsättningen som vi förutspådde. Men när nu detta misstag skall rättas till finns det ingen särskild anledning till att detta skall drabba pensionärer, handikappade och arbetslösa i särskild mån. Det är den uppläggningen som vi motsätter oss. Man försöker nu att genomföra momssänkningen genom att försämra för pensionärer och handikappade och genom att inte göra de insatser mot arbetslösheten som arbetsmarknadsstyrelsen och de fackliga organisationerna har krävt. Det sägs vidare att insatserna nu blir försenade. Jag vill med anledning av det peka på att vårt huvudalternativ i dagens läge är en räntesänkning. En sådan kan man göra snabbt. En räntesänkning skulle få de stimulerande effekter på industriinvesteringarna som vi angivit och skulle också sänka prisindex. Sedan tycker jag att statsministerns indignationsnummer — om att vi försenar och därmed drar på oss ett ansvar — måste tillbakavisas med bestämdhet. Herr talman! Regeringen har under fem år systematiskt kört ner den ekonomiska politiken i botten och under hela detta år — trots våra anmaningar — visat en nästan total passivitet inför de svåra problem som nationen står inför. När vi sedan begär sex dagars extra motionstid, då ser man landets statsminister uppföra ett indignationsnummer över att vi försenar nödvändiga åtgärder mot sysselsättningssituationen och lågkonjunkturen. Det var ett väl grovt försök att göra en liten partipolitisk poäng av det faktum att denna riksdag trots allt är en demokratisk institution som kräver rejäla behandlingstider för prövning av de förslag som det gäller. I en demokrati får man ta den tid som behövs för att pröva förslagen. Det gäller också Sveriges riksdag.

Herr talman! Jag vidhåller att huvudgreppet i det ekonomisk-politiska program som redovisas i den här propositionen — alla dess tunga komponenter — har varit känt sedan lång tid. Beträffande min överraskning: Det är alldeles rätt att jag efter kontakter med Olof Palme har underrättats både muntligt och skriftligt om att socialdemokraterna inte vill acceptera en förkortning av motionstiden. Men det ändrar inte att jag är överraskad. Jag är det mot bakgrund av att det har varit regel här i riksdagen att när man har funnit det nödvändigt att fatta beslut så snabbt som möjligt, så har det alltid gått att enas om detta. Det är inför den nya attityden som jag känner mig överraskad och gav uttryck för detta. Sedan vill jag bara i all stillsamhet säga till Olof Palme att han lika väl som jag vet att vi inte här i riksdagen kan besluta om åtgärder som det ligger i en annan myndighets hand att besluta om. Vi kan här i riksdagen inte besluta i räntefrågan. Sedan skall jag inte föra en sakdebatt här och nu. Eftersom man bl.a. från socialdemokratins sida sagt att man inte kunnat gå igenom det här förslaget så att man är beredd att tala om vad man vill göra i stället, är jag litet överraskad över att Olof Palme gav sig in på viss sakdebatt. Till Olof Palmes historieskrivning för de gångna fem åren vill jag bara foga den kommentaren att den var lika dåligt underbyggd som vid tidigare tillfällen då han försökt skriva historia för de här fem åren.

Herr talman! Det är kanske en skillnad mellan att vara överraskad och att spela överraskad. Men rimligen kunde inte herr Fälldin vara överraskad över vårt besked, eftersom vi har gett det vid flerfaldiga tillfällen. Det går icke att på grundval av knapphändiga stenciler bedöma ett förslag. Här skall man ju beröva pensionärerna åtskilliga miljarder i jämförelse med vad de annars hade fått. Vi vill ha exakta besked; vi vill se precis vad det är som drabbar pensionärerna. Man kan inte säga att när det gäller den här miljonen pensionärer skall vi på fem dagar klara av att pröva hur deras villkor skall vara. Här föreslås ändringar av regionalpolitiken. Detta betyder mycket för många bygder här i landet. Inte kan man på fem dagar ta ställning till ett helt nytt system för regionalpolitiken. Det är orimliga krav som ni ställer. Denna situation har inte förekommit tidigare. Den här typen av krav har en socialdemokratisk regering aldrig ställt på en opposition. Vi har insett att i en demokrati måste oppositionen ha någorlunda rimliga arbetsmöjligheter. De gånger då vi har föreslagit förkortad motionstid har det gällt sådant som inneburit rena hamstringsrisker. Visst kan vi diskutera räntepolitik, även om nu bankofullmäktige är ett riksdagens organ. När det talades om förseningar, sade jag att här finns det en åtgärd som borde ha vidtagits för länge sedan och som, om den vidtas, får mycket, mycket snabbare effekt än en sänkning av mervärdeskatten. Därför hör den till diskussionen. När det så gäller beskrivningen av vad som skett under fem år, behöver jag inte alls ägna mig åt bedömningar. Jag kan bara peka på fakta. Reallönerna har sjunkit med 8-10 26. Industriinvesteringarna ligger på 20-25 46 lägre nivå än för fem år sedan. Statens utlandsskuld har ökat från 200 milj.kr. — alltså i stort sett ingenting — till 47 000 eller 48 000 milj.kr. Budgetunderskottet har ökat från 3,7 miljarder kronor till 76 eller 77 miljarder kronor — jag vet inte exakt. Detta är bara rena fakta, vad som har hänt med landets ekonomi under fem år. Ni skulle förbättra ert budgetunderskott på 57 miljarder kronor dramatiskt genom att höja momsen. Nu, ett år senare, är budgetunderskottet alltså nästan 20 miljarder kronor större än det var när ni skulle förbättra det med den höjda momsen. Något mera eklatant misslyckande är svårt att gräva fram. Jag behöver alltså inte alls ägna mig åt bedömningar i fråga om de gångna fem åren. Jag behöver bara redovisa ”the record”, som amerikanerna säger, fakta och siffror, som människor också mer och mer börjat känna i sin vardag. Det är mot den bakgrunden som jag menar att regeringen kunde vara litet mera ömsint om arbetsformerna i riksdagen och ge riksdagens ledamöter en rejäl chans att pröva dess förslag.

Herr talman! Några bidrag till vad Olof Palme talar om som en faktaredovisning! Här försöker nu Olof Palme göra ett nummer av att pensionärerna nu skulle få betala det åtgärdsprogram som regeringen föreslår. Ni har sedan valrörelsen 1976 ältat talet om att det bara är socialdemokrater som slår vakt om pensionärernas intressen. Ni har drivit skrämselpropaganda när det gäller pensionärerna genom alla år. Det finns fakta, Olof Palme, om utvecklingen för pensionärerna under tiden sedan ni lämnade regeringsmakten och fram till nu. Det är fakta som visar att pensionärskollektivet som helhet har haft en positiv utveckling, som visar att de sämst ställda pensionärerna har haft en i jämförelse med andra grupper mycket god ekonomisk utveckling. Så till alla de siffror om den ekonomiska utvecklingen i Sverige som här anfördes. Det är klart att om man rycker loss de svenska siffrorna och serverar dem för sig, så visar de vilken situation hela världen har levt i som en följd av oljechockerna, som en följd av den internationella strukturomvandlingen. Se på motsvarande tal för andra väl utvecklade industriländer! Jämför arbetslösheten i de andra industriländerna med den arbetslöshet som vi har här i Sverige! Vid varje internationell jämförelse har Sverige klarat sig bra. Men vi slår oss inte för bröstet av det skälet. Vi säger ifrån i den här propositionen, liksom i regeringsförklaringen tidigare i dag, att den arbetslöshet vi har i Sverige är så hög att vi måste sätta in aktiva åtgärder för att få en bättre situation. Det säkraste sättet att på sikt trygga sysselsättningen, det säkraste sättet att på sikt trygga det välfärdssamhälle som vi gemensamt har kunnat bygga upp, är att vi åt vårt konkurrensutsatta näringsliv ger en sådan konkurrenssituation att de svenska företagen väl kan hävda sig ute i världen. Det är detta som det här ekonomisk-politiska programmet bygger på. Genom att göra dessa små bemärkningar vill jag än en gång hävda att den historieskrivning som Olof Palme här gjort icke är korrekt. Jag vill också säga att med den erfarenhet pensionärerna har av utvecklingen under de gångna fem åren skall de inte heller ta det försök till skrämselpropaganda som Olof Palme nu gör på allvar.

Herr talman! Det var bra att jag fick min historieskrivning i fråga om Sveriges utveckling och Sveriges ekonomi helt bekräftad. Det enda försvar som Thorbjörn Fälldin där hade att komma med var att utomlands är det också illa. Och så är det — det är alldeles korrekt. Det är bara det att när det gäller i stort sett alla tabeller ligger Sverige nu i botten. Det finns inget land som haft en så snabb försämring av sitt budgetunderskott. Det finns inget land som haft en så dålig utveckling av sina industriinvesteringar. Det finns knappast något land som haft en så snabb ökning av sin utlandsupplåning. Av dessa skäl var det bra att jag fick konstaterat att det har blivit sämre för Sverige under de här åren. Och jag tycker precis som Thorbjörn Fälldin att vi bör slå vakt om svensk industri. Det är ju katastrofalt att ha den nedgång av industriinvesteringarna som vi haft i vårt land. När det gäller pensionärerna är det riktigt — det kunde ju Pensionärernas riksorganisation konstatera — att de faktiskt har fått kompensation för inflationen. Det har varit mycket viktigt för pensionärerna. Men det är ju detta ni skall tulla på nu, och dessutom vill ni försämra pensionärernas bostadsförhållanden. Allt detta får vi ta upp igen. Tack vare den värdesäkring som funnits såsom värn för pensionärerna har de kunnat klara sig. Men det är den värdesäkringen som nu sätts i fråga. Det får vi anledning att återkomma till, och där tror jag att pensionärerna är till ytterlighet observanta. De är observanta, för det lovades så heligt från centerpartiets sida inför valet att pensionernas värdesäkring, den rör vi inte. Tvärtom — ni skulle förbättra den på olika sätt. Det löftet har ni svikit, och det vet pensionärerna. Sedan allra sist, herr talman: Det är föga demokratiskt — jag vet det — men det vore ju i vissa avseenden ganska praktiskt, om kammaren även i fortsättningen kunde föra sina förhandlingar utan den moderata gruppens närvaro!

Chefen för det franska bolaget Cogéma har vid en presskonferens den 2 september 1981 uttalat att kunderna vid bolagets anläggning i La Hague, således också Sverige, måste anpassa sina säkerhetskrav till vad som gäller i Frankrike före den 1 januari 1982. Om så inte sker följer en frist på två år. Därefter kan Cogéma omvandla kontrakten till provisoriska hanteringskon trakt, vilket bl.a. innebär att kunderna måste ta tillbaka sitt avfall, i det skick Cogéma bestämmer, före den 31 december 1995.

Herr talman! Oswald Söderqvist har — med uppgivande av att chefen för det franska bolaget Cogéma har uttalat sig om säkerhetskraven vid upparbetningsanläggningen i La Hague — frågat mig om Sverige kommer att godta de franska bestämmelserna före den 1 januari 1982 eller den 1 januari 1984 och hur detta i så fall påverkar de svenska säkerhetsbestämmelserna och driften av de svenska kärnkraftsreaktorerna. Med anledning av de avtal om upparbetning av använt kärnbränsle som träffats mellan Svensk Kärnbränsleförsörjning AB och Cogéma har den svenska och den franska regeringen den 10 juli 1979 genomfört en skriftväxling i vilken överenskommelser träffats med syfte att reglera vissa frågor i samband med genomförandet av upparbetningsavtalet. Överenskommelserna innebär bl.a. att säkerhetsmyndigheterna på kärnkraftsområdet i de båda länderna, när de anser att det behövs, skall kunna samråda i säkerhetsfrågor. Detta samråd syftar till att möjliggöra ömsesidig information om de praktiska formerna för tillämpning av resp. nationella bestämmelser inom följande områden: säkerhetsåtgärder och fysiskt skydd i samband med transport, kontroll av nukleärt material, civilrättsligt ansvar, säkerhet vid konditionering av avfallet. Enligt vad jag har erfarit pågår redan samråd inom vissa av de nämnda områdena. Inom ramen för detta samråd har inget framkommit som tyder på att säkerhetsmyndigheterna inte kommer att kunna enas om vilka säkerhetskrav som skall gälla för verksamheten. Det som i detta sammanhang är av störst intresse är de krav som man från fransk sida kommer att ställa på det använda kärnbränslet. Några definitiva krav har ännu inte formulerats. Vad som hittills framkommit vid nämnda samråd visar att de krav som de franska myndigheterna förväntas ställa kan godtas och samordnas med de svenska kraven. Jag finner inte några skäl att tro att de franska kraven kommer att påverka driften av svenska kärnkraftsreaktorer.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga. Det är något uppseendeväckande att Ingemar Eliasson lämnar ett frågesvar i sådana här allmänna ordalag, där han säger att det inte har framkommit något som tyder på att det inte skulle gå att samordna kraven från Frankrike med de svenska säkerhetsbestämmelserna. Det handlar ju här, Ingemar Eliasson, faktiskt om krav på kontraktsändringar från det franska bolagets sida. Det är uppseendeväckande och inte något som man utan vidare kan avfärda. Vad det gäller är ju att Cogéma nu säger att man inte kan uppfylla kraven i detta kontrakt, som fortfarande inte är offentliggjort i Sverige. Man säger: Vi kan inte garantera att det upparbetade avfall som återsänds har den låga strålningshalt som står angiven i det ursprungliga kontraktet. Man säger till svenska myndigheter att de måste godta de nya bestämmelserna, att det bör ske före den 1 januari 1982 eller, efter en respit, före den 1 januari 1984. Och man ger sig själv rätten att därefter sända tillbaka avfallet i vilket skick som helst. Är inte detta uppseendeväckande? Detta har kommit till allmänhetens kännedom, dels genom den presskonferens som alla känner till, åtminstone nere i Europa, dels genom att det gått skrivelser till Västtyskland, där frågan också har tagits upp i parlamentet av västtyska parlamentsledamöter. Men den svenske arbetsmarknadsministern är inte oroad. Jag frågar mig alltså: Har den svenska regeringen eller SKBF fått någon propå från Cogéma om de ändrade kraven? Har detta kommit fram till den svenska regeringen på samma sätt som till de tyska myndigheterna? Det är den första och viktigaste frågan. Den andra frågan gäller kontraktet, som är helt öppet i Frankrike. Här i Sverige är kontraktsbestämmelserna hemligstämplade — de hålls så att säga formellt fortfarande undan offentlighetens ögon, fastän de i praktiken redan är översatta och spridda vitt och brett. Men det är bekvämt; man slipper ju ta upp en debatt i sammanhanget, och man kan hänvisa till att det finns sekretessbestämmelser. Jag tycker således att arbetsmarknadsministern skulle vara ytterligt oroad. Det finns all anledning att svara på de här frågorna: Har den svenska regeringen fått sådana här propåer? Hur påverkar detta den fortsatta driften av reaktorerna? Det är ju uppenbart att KBS-1, som ligger till grund för villkorslagens bestämmelser om att ladda de reaktorer som det nu gäller eller att eventuellt ladda de två återstående reaktorerna, är beroende av att Cogéma vill ändra kontraktet. Vad har arbetsmarknadsministern att säga om detta?
Herr talman! Får jag först säga att samråd alltså redan pågår mellan de berörda myndigheterna, helt i enlighet med träffade överenskommelser. Det kanske också är skäl att erinra om att avtalet mellan SKBF och Cogéma ännu inte har utnyttjats. De första leveranserna av använt svenskt kärnbränsle från svenska kärnkraftverk till La Hague är planerade att ske i slutet av 1982. De leveranser som diskussionen nu gäller kommer sannolikt inte att ske förrän tidigast under 1983. Efter det att den presskonferens hölls som Oswald Söderqvist talar om, har franska nationalförsamlingen i början av denna månad behandlat energifrå gorna och fattat beslut om att fortsätta byggandet av upparbetningsanläggningen, som kallas UP 3 och skall upparbeta bl.a. det svenska använda kärnbränslet. Nationalförsamlingen beslöt i enlighet med franska regeringens förslag. Förutsättningar finns alltså för att ingångna avtal skall hållas. På svensk sida råder det inte någon tvekan om att den svenska kärnkraftsindustrin skall kunna möta de krav på det använda kärnbränslet som Cogéma kan komma att ställa.

Herr talman! Arbetsmarknadsministern svarar inte på frågan. Det är ganska ointressant att vi ännu inte har tagit kontraktet i bruk. Det är ju fråga om vad som händer när vi en gång skall göra det. Nu ställs det alltså från Cogéma krav på att få ändra kontraktsbestämmelserna. Har den svenska regeringen fått några propåer i den riktningen? Jag ber än en gång att få svar på den frågan. Sedan hänvisar arbetsmarknadsministern till UP 3-anläggningen. Den skall byggas, har det franska parlamentet sagt. Samtidigt har man i Frankrike tillsatt en kommission, med bred representation från fackföreningar, regeringen, kärnkraftsindustrin m.fl. som skall utreda om UP 3 verkligen skall byggas. Man har alltså ännu inte börjat bygga den anläggning som skall ta emot det svenska kärnkraftsavfallet. Den socialistiska fackföreningen CFDT i Frankrike varnar enständigt för att det kommer att bli oerhörda demonstrationer m.m. om man börjar ta emot exempelvis svenskt kärnbränsle som skall upparbetas. Men den svenska regeringen är inte orolig. Man skjuter detta ifrån sig. Man tar inte upp det, utan man säger att det kommer att ordna sig. Jag vill fortfarande ha svar på de här frågorna: Har ni fått någon skrivelse från Cogéma eller den franska regeringen om de ändrade propåerna? Hur tänker ni i så fall ställa er till dem? Är ni villiga — jag vet inte för vilken gång i ordningen den frågan ställs — att släppa hemligstämpeln när det gäller det ursprungliga kontraktet, eftersom det nu är offentliggjort i Frankrike? Ni kan ju inte skylla på att det är fransmännen som vägrar att publicera avtalet, för i Frankrike finns det som offentlig handling.
Herr talman! Jag svarade på Oswald Söderqvists fråga redan i mitt första inlägg. Jag sade nämligen att samråd om säkerhetskraven pågår och att det från fransk sida ännu inte har framförts några definitiva krav. Av de kontakter som jag har haft framgår emellertid att man från svensk sida inte hyser några farhågor för att de säkerhetskrav som kan komma att preciseras inte skulle kunna uppfyllas. Vi har också från svensk sida all anledning att prioritera säkerhetsvillkor och stimulera uppställandet av sådana. Beträffande kontraktet har jag bara att meddela att det är och kommer att förbli hemligstämplat.

Herr talman! Här lämnas samma undanglidande svar som alltid i dessa debatter. Faktum är att de svenska reaktorerna drivs på grundval av villkorslagen, och den förutsätter en viss upparbetning — det var vad som låg till grund för tillståndet att ladda. Det förutsattes också, som det sades då, att avfallet skulle återsändas till Sverige med en viss strålning, och det redovisades hur förvaringen av detta avfall skulle utformas på grundval av uppgifterna om denna strålning. Om man nu ändrar förutsättningarna i detta mycket viktiga, hemligstämplade kontrakt och Cogéma säger — vilket är ett faktum — att företaget kommer att återleverera avfall med betydligt högre strålningpotential än vad som står i det ursprungliga kontraktet, så kan jag inte förstå hur arbetsmarknadsministern och den svenska regeringen kan vara så föga oroliga. Bekymrar det inte er att ni helt plötsligt kan ställas inför faktum, att det inte finns något upparbetningsavtal som ni kan stödja er på? Utan ett sådant drivs ju reaktorerna olagligt. Hur blir det när vi skall pröva de sex första svenska reaktorerna, som startades före villkorslagens tillkomst? De skall ju prövas på samma villkor. Hur gör vi då? Den frågan borde oroa er mycket.
Herr talman! Jag vill återigen erinra om att den franska nationalförsamlingen har sagt att man står fast vid ingångna internationella avtal. Det är för mig viktigare än Oswald Söderqvists synpunkter.
Herr talman! Men, Ingemar Eliasson, det är ju faktiskt så att den franska regeringen ännu inte har beslutat om man verkligen skall bygga anläggningen. Man har tillsatt en kommission för att utreda detta. Ni vet inte om det kommer att finnas någon anläggning som tar emot det svenska avfallet. Ni borde alltså vara oerhört oroliga, och ni borde pressa på den franska regeringen och Cogéma och fråga hur det verkligen blir. Håller detta kontrakt eller skall vi slänga ut denna summa, 1,5 miljarder eller vad det snart rör sig om i pengar, som redan har satsats i det här företaget, utan att vi fått någonting tillbaka för det? Det är väldigt enkelt att som Ingemar Eliasson säga att man litar på den franska regeringen. Men den har ju faktiskt ännu inte bestämt sig, eftersom den har tillsatt en utredning. Vi vet alltså inte om anläggningen kommer att byggas.

Herr talman! Kerstin Nilsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta när det gäller omorganisationen av riksyrkesskolan i Hedenäset. Frågan är ställd mot bakgrund av den oro som personal och elever vid skolan känner på grund av uppgifter om förändrad organisation och/eller nedläggning. Efter vad jag har inhämtat har arbetsmarknadsstyrelsen den 25 juni 1981 efter samråd med skolöverstyrelsen beslutat att de fyra kvarvarande riksyrkesskolorna successivt skall avvecklas som ungdomsskolor och i tre av fallen ombildas till AMU-filialer. En sista intagning av elever får ske nu i höst, och dessa elever beräknas avsluta sin utbildning under 1983. Allteftersom vakanser uppstår kommer nya elever att tas in enligt de bestämmelser som gäller för den vanliga arbetsmarknadsutbildningen. Arbetsmarknadsstyrelsens beslut innebär för riksyrkesskolan i Hedenäset att den ombildas till en AMU-filial, till vilken ungdomar över 18 år med bl.a. sociala problem skall ha förtur. Förhandling enligt MBL har ägt rum mellan AMS, SÖ och berörda arbetstagarorganisationer. Därvid meddelades att omorganisationen inte medför några omedelbara konsekvenser för personalen vid Hedenäset men att den framtida verksamheten, och då främst konsekvenser för personalen, skall utredas tillsammans med arbetstagarorganisationerna TCO, SACO/SR och SF. Mot detta hade arbetstagarorganisationerna ingen erinran. Eleverna kan således slutföra sin utbildning, och AMU-verksamheten kommer, enligt vad jag har inhämtat, även fortsättningsvis att bedrivas vid skolan.

Herr talman! Jag vill tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga. Arbetsmarknadsministern ger emellertid inte klart besked om sin inställning. Han har tidigare här i kammaren talat om ett beslut att avveckla de s.k. riksyrkesskolorna. Det är emellertid inte riktigt att referera till de förhållanden som rådde för snart 20 år sedan. Då fanns det alternativ för ungdom. Då kunde ungdomarna räkna med arbete eller plats i gymnasieskolan. Det är en helt ny situation nu i början av 1980-talet. I dagens läge behövs riksyrkesskolorna i allmänhet och den i Hedenäset i synnerhet. En arbetskraftsundersökning bekräftade så sent som för fyra dagar sedan att arbetslösheten bland ungdomar stigit till den utan jämförelse högsta nivån efter kriget. Värst drabbas tonåringarna och tonårsflickorna av arbetslösheten och därmed också av meningslösheten. I Norrbotten har arbetslösheten nu ”överskridit mardrömsgränsen”, som länets största dagstidning uttryckte det när länsarbetsnämndens senaste siffror offentliggjordes. 10 000 människor är öppet arbetslösa, därav 4 000 ungdomar under 25 år. I Norrbotten befinner vi oss i år och nästa år högst uppe på den s.k. ungdomspuckeln. Vi har rekordantal — 4 375 16-åringar. Och i Norrbotten finns i dag 910 16 och 17-åringar som inte har fått arbete eller elevplats i gymnasieskola. I Övertorneå kommun, där Hedenäsets riksyrkesskola ligger, är antalet arbetslösa 360. Två lediga jobb finns. I Tornedalskommunerna Haparanda, Övertorneå och Pajala är totalt 1 738 personer öppet arbetslösa. Ställ det i relation till antalet lediga jobb — som är 27! Norrbotten blöder. Tornedalen och Norrbotten förblöder på sin ungdom! Ungdomspropositionen och den s.k. ungdomsgarantin har misslyckats. Att mot den bakgrunden tala om förändring av riksyrkesskolors status är ett besynnerligt resonemang. Det är tvärtom så, att ungdomarna skulle behöva få många fler möjligheter till utbildning, gärna av praktisk art, såsom vid riksyrkesskolor. Det är många med mig som gärna önskar att statsrådet klart och tydligt skulle säga ifrån att man i nuvarande läge inte skall tala om en förändring eller nedläggning av riksyrkesskolor som tar emot ungdomar från 16 år. Riksyrkesskolorna — det finns bara fyra sådana i landet — är med lämplig information ett alternativ för 10 000-tals arbetslösa unga. Delar inte statsrådet den uppfattningen?
Herr talman! Jag delar Kerstin Nilssons uppfattning att vi måste göra allt vad vi kan för att ge ungdomar utbildning och då framför allt utbildning i yrken som ger dem tryggt och varaktigt arbete efter skolan. Riksyrkesskolorna har varit bra i det avseendet, men de har också haft sina begränsningar. Vad det är fråga om i Hedenäset — jag tycker det är skäl att vi har de riktiga proportionerna på den fråga som vi diskuterar just nu klara för oss — är en omorganisation som gör det möjligt för skolan att också bredda sin utbildning och att ta in ungdomar från 18 års ålder och uppåt, alltså sådana ungdomar som kan få arbetsmarknadsutbildning. Min inställning, Kerstin Nilsson, är att det är bra att man går in för den här omorganisationen. Det är ännu bättre att inställningen är att undervisningen skall fortsätta vid Hedenäset.
Herr talman! Jag framhärdar i mitt påstående att arbetsmarknadsministern inte ger klart besked om hur riksyrkesskolan skall ombildas till filial och under vilket AMU-center den kommer att ligga. Vad skolan betyder för Hedenäsets samhälle förstår var och en som tänker på att den bereder jobb på heleller deltid för femtiotalet människor. I Hedenäsets kyrkby finns ca 600 invånare. Om riksyrkesskolan av en eller annan anledning skulle upphöra, finns det inte längre underlag för högstadium och service i form av affärer, post och bank.

Herr talman! Jag måste nästan svara med motfrågan om Kerstin Nilsson hörde mitt första svar. Det innebar nämligen att undervisningen fortsätter i Hedenäset och att det är fråga om en omorganisation och inte om en nedläggning av skolan. Omorganisationen innebär att verksamheten kan få en bredare bas. Sprid därför inte bilden att riksyrkesskolan i Hedenäset står inför en nedläggning. Jag förstår att det skulle få svåra konsekvenser för Hedenäset om det skedde. Därför är det glädjande att AMS och SÖ har fattat detta beslut. Det är så mycket besked jag kan ge, eftersom beslutsfattandet i dessa frågor ligger hos myndigheterna AMS och SÖ. Jag är till freds med att de kommit fram till detta beslut.
Herr talman! Jag framhärdar fortfarande i mitt påstående att jag inte fått klart besked. Jag hoppas att det är på det sättet som arbetsmarknadsministern säger, nämligen att det här kommer att leda till en positiv utveckling. Oron bland personalen har emellertid varit stor, då man inte kunnat få ordentliga besked och då man har en känsla av att myndigheterna inte förstår de speciella förhållandena i den här tvåspråkiga bygden och vilka konsekvenser det skulle få för framtiden, om skolan skulle administreras från en enhet som ligger tiotals mil från orten.
Herr talman! Låt mig bara igen understryka att det naturligtvis alltid blir vissa förändringar för personalen vid en omorganisation. Om detta förhandlade man vid överläggningar mellan å ena sidan arbetstagarorganisationerna och å andra sidan AMS och SÖ. Man kom då fram till att en särskild arbetsgrupp skulle följa och diskutera de frågor som rörde förändringar i personalens arbetsförhållanden. Med detta lät också personalorganisationerna sig nöja. Det är ett tecken så gott som något på att man har läget under kontroll.

Herr talman! På grund av utrikes resa kommer följande interpellationer att besvaras vid kommande tidpunkter.

Herr talman! Sven Henricsson har frågat mig hur regeringen i dag bedömer möjligheterna till driftens återupptagande vid Eisers fabrik i Sollefteå eller utsikterna att skaffa de avskedade nya arbeten. Driften vid AB Eisers enhet i Sollefteå är nedlagd och personalen har efter uppsägning slutat vid företaget. Eiser har inte för avsikt att på nytt uppta driften vid fabriken. Jag är starkt medveten om det svåra sysselsättningsläget i Sollefteå. Jag förstår också den förtvivlan som uppstår när människor förlorar sina arbetstillfällen, men enligt min uppfattning kan dessa omständigheter inte rättfärdiga den olagliga ockupationen av Eisers fabrik i Sollefteå. Statsföretag har informerat mig om att omfattande arbete pågår för att till Sollefteå förlägga nya arbetstillfällen. Svenska Bromsbandsfabriken AB, som är ett av Statsföretag AB delägt bolag, har hos regeringen ansökt om regionalpolitiskt stöd för en utbyggnad som jag bedömer kommer att öka antalet sysselsättningstillfällen i kommunen. Jag är beredd att positivt verka för detta och andra projekt som kan stärka sysselsättningen i Sollefteå.

Herr talman! Jag tackar för svaret. I juni ställde jag en liknande fråga till industriministern. Då fick jag minsann inte ett så positivt svar beträffande redovisningen av det som gjorts för sysselsättningen som när det gäller dagens exempel med Svenska Bromsbandsfabriken. Herr Åsling svarade: Såvitt jag har förstått har man inte lyckats placera alla i annan sysselsättning, men i viss utsträckning har arbetsförmedlingens verksamhet lyckats. I själva verket var det en av 69 som hade fått jobb. Det betydde då att man i viss utsträckning hade lyckats. Dagens yttrande måste man tolka så, att industriministern inte är beredd att medverka till att få i gång Eiserfabriken i Sollefteå. Av de 1000 nya arbetstillfällen som tekosatsningen i Norrland skulle leda till finns det nu inte ett enda jobb kvar. I går meddelade Eiserledningen att omkring 700 anställda skall bort i Borås. De fackliga företrädarna var bestörta, för de hade inte fått någon information. Eiserledningen fortsatte tydligen att utmana de anställda. Hot om arbetslöshet, ständig oro blir till en psykisk press på de tekoanställda. Någon rejäl upplysning om vad som sker bakom det som synes ske får inte de anställda. Ibland har ledningen hotat med att flytta jobben till utlandet, där man redan har fabriker. Nu ser vi alltså resultatet av en tekopolitik som saknar motstycke i hållningslöshet. Sverige har den största tekoimporten per capita i världen. Ändå biter sig regeringen envist fast vid den nära nog heliga frihandelsprincipen, medan försörjningsberedskapen undermineras och tusentals människor ställs utan arbete. Vart har riksdagens 30-procentiga mål nu tagit vägen? Under de senaste månaderna har konfektionsimporten ökat ytterligare och utgör nu uppåt 85 26. Den 17 september genomförde tekoarbetarna i hela landet en aktion — en strejk — varvid man krävde en verklighetsanpassad handelspolitik. Bakgrunden var att man krävde att Sverige skulle vidta åtgärder för att reglera importen på ett bättre sätt. Om ingen ändring kommer till stånd hotas landets försörjningsberedskap. Och detta har minsann en koppling till situationen i Sollefteå.

Herr talman! Sven Henricsson tar upp den här frågan mera ur allmän branschsynpunkt, och jag kan då svara att tekodelegationen, där ju facket är representerat, har avgett ett utlåtande beträffande utvecklingen inom tekoindustrin och föreslagit vissa åtgärder, som f.n. är föremål för regeringens ställningstagande. Jag vill inte föregripa detta, i synnerhet som jaginte är det för tekopolitiken ansvariga statsrådet; det är handelsministern som har att svara för den. När det gäller den speciella frågan om det statliga företaget Eisers agerande vill jag upplysningsvis meddela att i Eisers styrelse ingår framstående företrädare för den fackliga rörelsen. De dispositioner som Eiserledningen här företar måste ju rimligen ha varit föremål för styrelsens behandling. Däremot är det självfallet ingenting som regeringen har anledning att närmare ta ställning till, eftersom styrelsen och företagsled ningen på sedvanligt sätt har att sköta den affärsmässiga verksamheten utifrån sina utgångspunkter. Får jag sedan säga beträffande den olagliga ockupationen av Eisers fabrik i Sollefteå, att den är ytterligt beklaglig. För varje dag som går blir situationen alltmer ohållbar. Det är i hög grad anmärkningsvärt att kommunstyrelsens majoritet har gett denna olagliga ockupation sitt stöd. Ockupationen har, kan jag försäkra Sven Henricsson, haft en bestämd effekt: den har ökat svårigheterna för etablering av ny verksamhet i Sollefteå. Ju förr ockupationen kan upphöra, desto bättre möjligheter har man att skapa nya arbetstillfällen på orten.

Herr talman! Jag vill säga till herr Åsling, som gärna ser att ockupationen i Sollefteå upphör: Se till att dessa kvinnor får arbete, och ockupationen kommer att hävas! Det som har inträffat i Sollefteå visar att tekoindustrins kvinnor inte finner sig i den politik som f. n. förs. De vill försvara sitt människovärde och inte vara en konjunkturregulator i en sönderryckt tekopolitik. Det finns nu tydliga tecken på att fler utslagna kommer att följa samma väg. Det finns många verkstäder där de anställda numera inte godtar nedläggning utan vidare — de är beredda att vakta sina maskiner. För den som har följt händelserna under krisen på 1930-talet och krisen nu finns en väsentlig sak att notera: Vår tids unga människor vill inte acceptera arbetslöshet utan vidare. De är beredda att slåss för både sitt yrke och sin hembygds fortlevnad. Att bara lägga ned företag kunde kanske gå på 1930-talet, då människorna inte hade fått någon verklig tro på möjligheten av ett samhälle som skapade trygghet, men i dag är situationen en annan. Det måste vi nog lära oss förstå. Människorna kommer mer och mer att anse rätten till arbete vara en av de viktigaste frågorna på dagordningen. Det är det som vi har att komma ihåg, när vi hämtar erfarenhet av vad som nu i desperation har hänt i Sollefteå.
Herr talman! Jag sade i mitt svar att jag förstår människors oro när de förlorar arbetstillfällen och att det också kan leda till desperata åtgärder. Men här i kammaren måste vi se till realiteterna och samlas kring konstruktiva åtgärder för att öka industrisysselsättningen i landet. Det går inte att isolera problem i enskilda bygder eller på enstaka orter från det som totalt sett måste ske för att man skall kunna göra svensk industri konkurrenskraftig på nytt. Och det är alldeles uppenbart att regeringens ekonomiska handlingsprogram har inneburit att vi nu i väsentlig mån stärker även tekoindustrins situation. Men jag vill säga att det är anmärkningsvärt att i denna kammare få uppleva att en ledamot tar en olaglig industriockupation i försvar. Det vittnar inte om respekt för den representativa demokratin, och jag beklagar uppriktigt att Sven Henricsson har agerat på detta sätt.
Herr talman! Jag hade en fråga som jag inte hann med i mitt förra inlägg. Industriministern påstod att kommunen, genom sitt angagemang till förmån för Eisersömmerskorna, har ställt till det så att man gått miste om företag som man skulle ha kunnat få till kommunen. Jag vill fråga industriministern: Vilket företag har kommunen medverkat till att vi i Sollefteå har gått miste om genom att kommunen ställt upp och försvarat Eisersömmerskornas berättigade aktion? Deras aktion har satt fart på diskussionen om att skapa alternativa jobb. Det gick många år då ingenting hände. Det bekräftas av att endast en av 69 hade fått nytt jobb. Nu har det tillsatts en kommitté, som arbetar flitigt för att få fram nya möjligheter till arbete. Är inte det ett resultat av en aktiv och offensiv inställning?
Herr talman! Jag vill bara bekräfta att vid de kontakter statsföretag har haft med tänkbara alternativa industrier har — utan någon som helst tvekan — ockupationen åberopats som en omständighet som gör att intresset för en etablering inte har varit särskilt framträdande. Och envar kan förstå att om ansvariga företrädare för kommunen gett sanktion åt olagliga ockupationer måste det naturligtvis motarbeta alla strävanden till nya etableringar. Detta måste givetvis oroa tillämnade företagare, och kommunföreträdarnas ställningstagande har alltså motverkat sitt eget syfte. Jag ber att Sven Henricsson tar med den hälsningen till majoriteten i kommunstyrelsen i Sollefteå, att man med sitt agerande verkligen har visat att man inte är vuxen sin uppgift att företräda kommunens invånare.
Herr talman! Industriministern säger nu att det finns bevis för att företag har underlåtit att etablera sig i Sollefteå på grund av denna aktion. Men det är ett påstående som han inte leder i bevis. Jag skulle vilja ha reda på vilket företag det i så fall är fråga om. Några sådana tendenser har inte kunnat noteras under det arbete som pågått i Sollefteå för att få fram nya företag. Många har uttalat sin uppskattning över att dessa flickor verkligen har en positiv inställning till arbetet. Att de vill göra något annat än gå och stämpla, att de vill känna att också de kan vara till nytta i det gemensamma värvet i vårt samhälle. Och viljan att arbeta — det är den vi skall uppskatta när vi värderar den situation som har uppkommit i Sollefteå!
Herr talman! Låt mig till sist säga att i de kontakter som har refererats för mig har naturligtvis industriockupationen tillmätts ett betydande intresse. Det finns ingen anledning för mig att å Statsföretags vägnar redovisa det arbete som bedrivits och den kontaktverksamhet som Statsföretag har haft i sammanhanget. Den omständigheten att ledande kommunala företrädare givit sitt stöd åt en olaglig ockupation måste självfallet verka avskräckande på företag villiga att etablera sig i regionen — det säger sunda förnuftet. Någon ordning måste det ju vara, som en känd partiledare på sin tid sade, för att man skall kunna främja nyetablering av industri på en ort.
Herr talman! För den som är aktiv i kommunalpolitiken, särskilt i Norrland, är frågan om jobben hela tiden den centrala frågan. Man måste förstå om de kommunalråd som varje dag och kanske också varje natt grubblar över hur man skall klara jobben för 1 000 arbetslösa i denna lilla kommun ser det som positivt att några i handling vill visa att man stöder kampen för jobben. Industriministerns uttalande om att kommunstyrelsen i Sollefteå skulle ha uppträtt olagligt får stå för industriministerns egen räkning. Jag kommer inte att vara budbärare för sådana påståenden. Kommunstyrelsen har icke gjort någonting olagligt.

Herr talman! Sven Henricsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att riksdagens beslut beträffande Norrlands Skogsägares Cellulosa AB skall efterföljas. Frågan avser plywoodoch boardfabriken i Johannedal, Sundsvall. Riksdagen beslutade i maj i år om ett kapitaltillskott till NCB för att möjliggöra en omstrukturering av företagets verksamhet. Avveckling av olönsamma enheter ingår som en väsentlig del i denna. Enligt vad jag har erfarit har NCB fattat beslut om avveckling av företagets fabrik i Johannedal. Personalen, som uppgår till ca 120 personer, är uppsagd och driften beräknas upphöra under november i år. NCB har enligt uppgift haft förhandlingar med olika intressenter om överlåtelse, helt eller delvis, av anläggningarna. Förhandlingarna har emellertid inte gett något resultat. En av förklaringarna till detta har uppgetts vara olikheter i värderingen av anläggningarna. Ansvaret för NCB:s omstrukturering åvilar företagets ledning. Jag utgår från att företaget i så hög grad som möjligt söker biträda lösningar som kan innebära fortsatt drift i ny regi vid nedläggningshotade enheter. Det ankommer emellertid helt på företaget att bedöma sina ekonomiska möjligheter till sådan medverkan. Några åtgärder från min sida är inte aktuella.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Det var den 6 maj riksdagen fattade sitt beslut om NCB. För den som läser protokollen kan det inte råda några som helst tvivel om att beslutet förutsatte en nogsam prövning av alla tänkbara möjligheter att fortsätta verksamheten i resp. enhet, eventuellt i ny regi och i ny ägo. Det gällde att begränsa kostnaderna för såväl företaget som samhället. I olika sammanhang har det sedan bekräftats att företaget genom sin VD låtit förstå att NCB inte kommer att tillåta fortsatt plywoodtillverkning vid fabriken i Johannedal. Skälet har varit att om en ny ägare fortsatte driften skulle den konkurrera med NCB:s fabrik i Edsbyn. Företagets ledning har låtit förstå att maskinerna skall flyttas till Edsbyn. Den här inställningen har dessutom fått stöd av en tjänsteman i industridepartementet, som enligt en tidningsintervju anser att ”talet om samhällsansvar är mera att se som en rekommendation” och att ”aktiebolagslagen är den som gäller för NCB-ledningen”. Nu ställer sig industriministern på samma plattform. Hur skall kommuner, länsmyndigheter och tillsatta arbetsgrupper kunna komma till någon lösning då alla beslut skall fattas enligt aktiebolagslagen, trots att staten äger företaget i fråga till 75 26? Skall det vara så, herr industriminister, att riksdagen bestämt uttalar en sak, som samtidigt innebär ett politiskt ansvar för regeringen, men att regeringen sedan låter en bolagsledning fritt bestämma? I så fall har regeringen avhänt sig ägaransvaret. Seriösa bedömare anser att på grund av valutaläget marknadsläget för plywood är betydligt ljusare i dag än för bara några månader sedan. En forskningsinstitution som American Plywood Association gör den bedömningen att Europa är världens största potentiella avsättningsmarknad för plywood under 1980-talet. Det finns goda utsikter för en fortsatt drift vid Johannedal. Det är min och de anställdas enträgna förhoppning att man inte tillåter denna avoga, negativa inställning från NCB:s sida. Först och främst strider ledningens attityd mot det beslut som riksdagen fattade den 6 maj, men dessutom förhindrar den en positiv lösning för området i fråga.

Herr talman! De åtgärder som hittills har vidtagits och som jag har underrättats om strider inte mot riksdagens beslut. Detta är den i sammanhanget relevanta frågan, och den utgör underlaget för min bedömning att jag inte har anledning att inskrida mot NCB:s ledning.

Det skulle vi göra om jag här skulle ge mig in i en diskussion om NCB-ledningens olika åtgärder. Så länge det finns klara motiv för dessa och en klar förankring i riksdagens principbeslut finns det ingen anledning att inskrida.
Herr talman! De fackliga organisationerna vid Johannedals fabrik har med biträde av utvecklingsfonden i länet genomfört ett omfattande utredningsarbete. De har anlitat landets kanske främsta expertis. Därvid har framkommit att den nedläggningshotade plywoodfabriken i Johannedal har stora förutsättningar att leva vidare. Frågan om bildandet av ett arbetskooperativ kommer inom kort att behandlas av de anställda. Med tanke på att industriministern många gånger har uttalat sig positivt till kooperativ hoppas jag att han nu ställer sig positiv till tanken att pröva möjligheten att låta detta kooperativ överta anläggningen. NCB:s ledning talar bl.a. om att man inte vill ha konkurrens. Men, herr industriminister, kan ett sådant resonemang godtas när det i regeringsdeklarationen uttalas farhågor för konkurrenshämmande åtgärder? Man talar om att tillsätta en utredning för att begränsa konkurrenshämmande åtgärder. Vi vet också att näringsfrihetsombudsmannen har ögonen på vad som har inträffat vid Swedish Match och Horndalsfönster, där man vidtar köp och nedläggning som kan leda till en konkurrensbegränsning. Man kan alltså säga att idén att flytta maskinerna till Edsbyn inte håller. Man måste pröva alla möjligheter att i enlighet med riksdagsbeslutet ordna verksamhet på platsen.
Herr talman! Som jag sade i mitt tidigare svar är det orimligt att här i kammaren avge detaljerade direktiv för hur ett företag skall sköta sin affärsmässiga verksamhet. Jag tror att varken Sven Henricsson eller jag skulle vara beredda att här avge tvärsäkra omdömen om hur framtiden i Johannedal skall utformas. Det måste ankomma på den företagsstyrelse som har fått riksdagens uppdrag att förvalta sitt företagaransvar, Får jag sedan säga: Jag är positiv till den kooperativa företagsformen, och jag är beredd att på allt sätt verka för att den utvecklas parallellt med andra företagsformer. Men jag vill med skärpa betona att arbetskooperativ inte får bli något slags genväg till statligt företagande, så att staten i realiteten tar företagaransvaret å de anställdas vägnar. När man bygger upp arbetskooperativ — och jag hoppas att det skall finnas möjligheter att fortsätta på den vägen — skall det gälla företag som har utsikten att bli lönsamma.
Herr talman! Som jag sade tidigare: Riksdagens beslut kan inte tolkas på annat vis än att man förutsatte att de enheter som skulle avvecklas skulle först och främst bli föremål för prövning av möjligheterna att med ny ägare driva verksamheten vidare, så att att kostnaden begränsades för både företag och samhälle. Men NCB:s ledning vägrar ju kategoriskt att sälja företaget. Man säger: Vi säljer det inte, för det skulle bli en konkurrent till oss. Jag gör gällande att Nr 6 detta inte stämmer med riksdagens beslut. Det är en sak att företaget stödjer sig på aktiebolagslagen — en fråga som f.ö. borde prövas i annat sammanhang. Men det är en annan sak att riksdagen i sitt beslut säger ifrån att man skall vara positiv till en lösning som innebär att verksamheten kan gå vidare på orten. Industriministern vill att jag skall hälsa till kommunen i Sollefteå. Jag vill då be att industriministern i sin tur hälsar till NCB:s ledning att den bör vara mer positiv.

Herr talman! Lena Öhrsvik har frågat mig vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att dörrtillverkningen skall kunna bibehållas i Nybro. Nedgången i bostadsbyggandet under senare hälften av 1970-talet har lett till att efterfrågan på standardinnerdörrar — den produkt som tillverkas av Svenska Dörr AB i Nybro — minskat med drygt 30 96 under denna period. Vidare förväntas efterfrågan på innerdörrar att minska ytterligare under de närmare åren, bl.a. beroende på minskade lägenhetsstorlekar. Detta har lett till att företagen i branschen har tvingats begränsa sin produktionskapacitet. Minskning i produktionskapaciteten vidtas på flera ställen genom såväl nedläggningar som driftsinskränkningar. Nybroenheten är inte den enda enheten som hittills har drabbats av hot om nedläggning. Enligt vad jag har erfarit håller olika intressenter på att undersöka förutsättningarna för att fortsätta dörrtillverkning i Nybro. Det är för dagen för tidigt att bedöma om dessa planer kommer att kunna förverkligas.

Herr talman! Först vill jag tacka för svaret samt för det vänliga mottagande och intresse som en uppvaktande delegation från de anställda i går mötte på departementet. Svaret rimmar tyvärr väldigt illa med det intresse som visades i går. Regeringen tycks inte vara beredd att vidta några som helst åtgärder. Anledningen till min fråga är att Swedish Match har beslutat lägga ner dörrtillverkningen i Nybro. Ca 225 anställda har sagts upp. Swedish Match övertog denna fabrik 1978 och förband sig då i samband med köpet att fortsätta verksamheten t.o.m. år 1985. Nu vill man alltså lägga ner och flytta sina maskiner till andra produktionsställen. Ryktena säger också att viss försäljning av maskiner skulle ske till Chile och Portugal. Det finns seriösa spekulanter som vill överta fabriken och fortsätta produktionen, men man vägrar att sälja. T. o. m. kommunen har erbjudit sig 95 att köpa maskinerna för att rädda jobben. Löntagarägande har också diskuterats. Man får naturligtvis se det här i skenet av annat som Swedish Match är inblandat i. Det gäller den stora affären mellan Swedish Match, ASSI och Södra Skogsägarna AB. Där läggs ytterligare en dörrtillverkning ned och två anläggningar för köksinredning. Koncentration av tillverkningen sker, och Swedish Match kommer att helt dominera den nordiska marknaden när det gäller skåp och dörrar. Det handlar alltså om att man inte vill ha konkurrens. Nu vet man ju att det när som helst kan dyka upp en nyetablering i Sverige. Den företagsgrupp som har varit spekulant har naturligtvis något mål med sitt arbete. Man är tydligen övertygad om att vi behöver dörrar i Sverige. Trots att bostadsbyggandet har sjunkit kraftigt har importen av dörrar ökat under senare år. I ett inslag i Rapport häromdagen påstods t.o.m. att byggmästarna har svårt att få tag i svenska dörrar. Jag behöver kanske inte orda så mycket om sysselsättningssituationen för träindustrin i allmänhet och för Nybro i synnerhet, men några siffror är kanske bra. Hälften av Träindustriarbetareförbundets avdelning 7:s 3000 aktiva medlemmar är berörda av korttidsvecka, permittering eller avsked. De största siffrorna svarar Swedish Match för genom Svenska Dörr AB i Nybro och AB Kalmar Interiör. I Nybro finns redan över 400 arbetslösa. I fredags fanns det 4 lediga arbeten: 1 läkare, I sjuksköterska, I socionom och 1 ekonom. Det är ju arbeten som inte alla kan söka. Man har inte särskilt svårt att instämma i kravet vid gårdagens demonstration här i Stockholm att regeringen måste ingripa och rädda jobben. Vi måste slå vakt om den produktion vi har. Jag skulle givetvis ha accepterat förändringar, om det varit skräp man tillverkat, men det gäller ju en bra produkt, gjord av kunnigt folk till ett bra pris. Dörrtillverkningen går faktiskt med vinst. Industriministern konstaterade bara att bostadsbyggandet har minskat i omfattning. Då blir min fråga: Tänker man inte göra någonting åt det? Är man nöjd med utvecklingen? Träindustrin är ju mycket beroende av byggandets omfattning. Jag vill bara ställa ytterligare en fråga: Hur skall vi göra när vi vill öka byggandet? Då måste vi ju importera. Tycker regeringen att detta är bra?
Herr talman! Om Lena Öhrsvik tycker att mitt svar är kyligare i tonen än det mottagande som delegationen fick på departementet i går, kan detta möjligen bero på att vi i går hade tillfälle att diskutera frågorna i sak och något mera i detalj kommentera de förhandlingar och det arbete som pågår beträffande Nybro. Det finns inga möjligheter att från riksdagens talarstol redovisa olika faser i departementets förhandlingar och kontaktarbete med Swedish Match och andra inblandade företag. Jag vill påpeka att både Swedish Match och andra företag är sysselsatta med att analysera situationen och se över vilka alternativa sysselsättningsmöjligheter som kan finnas och vilken alternativ användning anläggningarna kan få. Kommunen är också väl engagerad i det arbetet. Vad sedan bostadsbyggandet beträffar vill jag säga, att om vi i år kommer upp till en lägenhetsvolym på 45 000 lägenheter, motsvarar detta vår efterfrågan. Att med konstlade medel stimulera efterfrågan, vilket efterlysts på sina håll, är ju inte möjligt i ett skede då vi i skilda avseenden måste anpassa konsumtionen till de tillgängliga resurserna.

Herr talman! Jag är medveten om att det pågår diskussioner om alternativa sysselsättningar. Men min fråga gällde vilka åtgärder man är beredd att vidta för att behålla dörrtillverkningen. Det är ju så att vi importerar väldigt mycket dörrar. Det finns alltså ett behov av dörrar, trots att bostadsbyggandet har sjunkit så kraftigt. Då vill jag fråga: Tycker inte industriministern att det är oroande att vi får en sådan väldig koncentration av tillverkningen till några få arbetsställen? Rimmar det inte litet illa med centerpartiets uttalade intresse att decentralisera? I andra sammanhang arbetar ni ju mycket för att decentralisera — ibland när det inte ens finns något att decentralisera. Här kan man ju verkligen slå vakt om tillverkningen vid en mindre enhet och undvika koncentration. Men jag förstår att Nils Åsling har svårt att ingripa. Man skall ju inte ingripa mot företagen, enligt regeringens idéer. Man skall bara ingripa — enligt Nils Åslings uttalande i ett inslag i radion i går — när företagens handlande strider mot centrala samhällsintressen. Då frågar man sig: Är inte rätten till ett jobb ett centralt samhällsintresse? Är inte den koncentration och monopolisering som nu sker ett hot mot centrala samhällsintressen? Har inte centern kvar sina tidigare uttalade idéer om att man skall behålla tillverkningen där människorna bor och inte koncentrera och arbeta för monopol?
Herr talman! Lena Öhrsvik tar upp en intressant fråga. Vad Lena Öhrsvik egentligen säger är i klartext en uppmaning till regeringen att i sitt agerande inte ta hänsyn till de lagar och förordningar som stiftats i denna riksdag. Det är ganska anmärkningsvärt. Vi måste ju ändå i våra relationer med företag följa de rättsregler som denna kammare har instiftat. Jag ber Lena Öhrsvik tänka över noga vad hon säger här. I övrigt är det, som jag sade tidigare, inte möjligt att ge sig in i en detaljredovisning av detta ärende. Självfallet tycker jag inte att det är bra om man får en monopolsituation när det gäller denna produkt, innerdörrar. Men med tanke på de utvecklingsoch investeringsplaner som föreligger på andra orter och inom andra företag — också i Nybro — tror jag inte att risken att det skall behöva uppstå en monopolsituation är särskilt stor.

Herr talman! Jag måste be om en förklaring. Jag förstår inte riktigt hur mitt inlägg kunde uppfattas så, att jag uppmanar regeringen att inte ta hänsyn till lagar och förordningar. Jag kan inte förstå att det kan vara förbjudet för en regering att ha kontakter med företag och därvid uttrycka en mening och liksom föra förhandlingar. Men jag vet inte vad industriministern har för mening i denna fråga, eftersom svaret bara säger att det är för tidigt att bedöma om planerna kommer att förverkligas. Har industriministern någon åsikt om huruvida det är riktigt att Swedish Match handlar på det här sättet? Tänker man ta kontakt med företaget, diskutera det här och uppmuntra till försäljning av maskinerna till dem som är intresserade? Är det något annat som regeringen vill göra men inte kan på grund av nuvarande lagar och bestämmelser, finns det ju möjlighet för en regering att föreslå de förändringar som krävs för att man skall kunna ta de kontakter som behövs.
Herr talman! Till sist: Vad Lena Öhrsvik sade i sitt tidigare inlägg var att vi skulle ställa krav på företagen som går utöver de ramar som gällande lagar och förordningar drar upp. Jag finner det anmärkningsvärt att en ledamot av denna kammare ställer sådana krav. Det var bara det som var orsaken till min invändning.

Herr talman! Jag kan fortfarande inte förstå att det skulle vara förbjudet för en regering att ha en åsikt eller att i samband med att man har kontakter med ett företag framföra denna åsikt. Det måste väl ändå stå regeringen fritt, liksom det står oss andra fritt, att ha en åsikt? Jag har absolut inte uppmanat till något brott mot några lagar.

Herr talman! Nils Hjorth har frågat mig om regeringen avser att frångå riksdagens beslut om att inrikesflyget skall flyttas till Arlanda under andra halvåret 1983. Riksdagen har beslutat att Linjeflygs jettrafik skall överföras från Bromma till Arlanda. Målsättningen är att verksamheten skall vara i operativ drift på Arlanda under andra halvåret 1983. Enligt min uppfattning var detta, särskilt med hänsyn till det nuvarande samhällsekonomiska läget, ett olyckligt beslut. I en TT-intervju uttryckte jag som min personliga uppfattning att totalkostnaden vid en jämförelse med andra angelägna behov är så stor att den i dagens ekonomiska läge skulle kunna motivera en senareläggning av utflyttningen. Behovet för inrikesflyget att få definitiva planeringsförutsättningar gör dock att jag inte avser att föreslå en sådan senareläggning. Totalkostnaden för utflyttningen och därav föranledda förslag kommer jag att redovisa i en särskild proposition med förslag till nya luftfartspolitiska riktlinjer.

Herr talman! Den 21 september publicerades i en rad tidningar en TT-intervju med kommunikationsminister Claes Elmstedt, där han sade att det av ekonomiska skäl kunde bli nödvändigt att uppskjuta flyttningen av inrikesflyget från Bromma några år. Samtidigt tyckte han att riksdagsbeslutet om Bromma var dumt och utgjorde ett hot mot de mindre flygplatserna. Det var ett, milt uttryckt, överraskande och dumt uttalande, som orsakade stor uppståndelse hos alla berörda parter. Efter vad jag förstår gjordes också uttalandet utan någon som helst kontakt med dem som kan frågan, nämligen flygbolagen och luftfartsverket. Inte ens inom Claes Elmstedts eget departement var man informerad om ministerns djärva utspel. Det är klart att man kan ha funderingar om besparing i dessa tider. Men när ett statsråd uttalar sig i massmedia så gäller det att vara försiktig, spara på orden och tänka på konsekvenserna av sådana uttalanden som det här är fråga om. Folk tror ju fortfarande statsråden på deras ord, även om detta inte är det enda oförsiktiga uttalande som på senaste tiden gjorts av olika statsråd. Och även om man nu inte gillar riksdagens beslut i en fråga så måste i alla fall riksdagens beslut respekteras av ett statsråd. Brommafrågan har ju diskuterats under många år, och många olika förslag till lösningar har lagts fram. Flera gånger har utflyttningen av jettrafiken på Bromma fått uppskjutas. Alla har dock varit överens om att Fokkertrafiken av främst miljöskäl så fort som möjligt måste flyttas från Bromma. När nu riksdagen äntligen fattar det slutgiltiga beslutet, när luftfartsverket kommit överens med flygbolagen om den mest ändamålsenliga lösningen av terminalfrågan på Arlanda och när en ekonomisk uppgörelse träffas med både flygbolagen och landstingen — då säger statsrådet enligt TT-intervjun att man kanske får vänta några år till. Undra på att det uppstår förtvivlan och oro bland dem som har att handla efter riksdagsbeslutet och planera för en utflyttning av inrikesflyget till hösten 1983 — för att inte tala om de boende i Brommaområdet, som äntligen börjat skönja slutet på alla sanitära olägenheter! En senareläggning skulle också medföra stora extrakostnader för investeringar på Bromma. Nu hoppas jag att det efter det besked som här lämnats av kommunikationsministern — att det inte är aktuellt med senareläggning — skall bli lugn och ro och att alla som sysslar med frågan skall kunna få tid att planera utan några orostecken från departementschefens sida. Jag tackar för svaret på min fråga. Kan jag tolka svaret så, att man från departementets sida är beredd att ge de pengar som luftfartsverket hade begärt för innevarande år för att verkställa utflyttningen 1983?
Herr talman! Jag finner det kanske inte lika uppseendeväckande som Nils Hjorth att jag i en TT-intervju redovisat en personlig uppfattning, särskilt som den uppfattningen i varje fall för kammarens ledamöter var välkänd eftersom jag deltog i riksdagsbesluten både i december och på våren. Framför allt är det ju decembersammanträdet som ligger till grund för uttalandet. Jag förstod att mitt uttalande väckte uppståndelse. Det svar jag har gett här i dag är identiskt med vad jag har sagt — och det är alltså det som gäller. Det finns ingen anledning för Nils Hjorth att hysa några farhågor för min respekt för fattade beslut. Jag har lärt mig från barnsben att i demokratisk anda fattade beslut ligger fast. Men därifrån och till att förbjuda mig att redovisa en uppfattning är steget långt, särskilt som jag har sagt att det i det kärva ekonomiska läget kunde finnas skäl att något skjuta på beslutet. Men jag har också sagt att jag icke har någon avsikt att föreslå regeringen att göra detta, och det beskedet har Nils Hjorth fått i dag. Jag hoppas att han är nöjd med det.
Herr talman! Jag är nöjd med dagens besked. Däremot är jag inte nöjd med det uttalande som statsrådet gjort i en rad tidningar och i den omnämnda TT-intervjun. Det är helt klart att statsrådet kan ha en personlig uppfattning, men sitter man som chef för ett departement har man också ett ansvar och måste tänka på de konsekvenser som uttalanden från ett statsråds sida kan få. Jag kan försäkra att detta uttalande vållade stor uppståndelse bland dem som skulle handlägga frågan och som var i full färd med planeringen. Detta gäller inte minst för Sigtuna kommun, där man skulle planera för dem som ville flytta ut till kommunen och bosätta sig i den. Man började fundera hur man skall göra med den fortsatta planeringen. Jag tycker alltså att dagens besked var klarläggande, men jag hade inte behövt framställa min fråga, om statsrådet hade varit litet mera försiktig i sitt uttalande och tänkt på sin nuvarande position.
Herr talman! Jag har nog, Nils Hjorth, tänkt på min nuvarande situation och funktion. Det förändrar ingenting. Jag säger som jag har sagt i TT-intervjun — vilket exakt återges i svaret — att min personliga uppfattning är att det i detta läge kunde vara motiverat att skjuta på beslutet. Det har jag emellertid inte för avsikt att föreslå regeringen. Dessutom vill jag säga, när Nils Hjorth talar om att det var en sådan förskräcklig uppståndelse på alla håll och kanter, att vi i departementet inte märkte någon särskilt stor uppståndelse utifrån. Det var inte annat än tidningar osv. som ringde och ville ha ytterligare information. Men som sagt: Vad jag har uttalat i intervjun återges i svaret på herr Hjorths fråga.

Herr talman! Riksbanksfullmäktige har i dag beslutat att sänka diskontot från 12 till 11 20. Bankernas utlåningsräntor sänks lika mycket. Den s.k. straffräntan för bankernas upplåning i riksbanken sänks också med 1 96. Räntan på långa statsoch bostadslån förblir oförändrad. Räntesänkningen har möjliggjorts av den internationella ränteutvecklingen och av regeringens ekonomisk-politiska åtgärder. Räntesänkningen får en positiv inverkan på näringslivets investeringar. Den medför också att konsumentprisindex minskar med 0,4 96.